Herr talman! Jag ägnade ett helt anförande i morse åt att bevisa detta. Ett exempel: reallönen för industriarbetare har sjunkit med ca 5 96 samtidigt som vi haft en produktionsnedgång på 2 96. Hur har denna skillnad uppkommit? En del av förklaringen är en överföring av inkomster från löntagarkollektivet till kapitalägarkollektivet, vilken inte kommer fram i den statistik där man har tagit med avdragsmöjligheterna och räknar med nettoinkomsterna. Vi utarbetade i våras en lista i 23 punkter — vilken jag skall sända över — omfattande åtgärder som alla hade den innebörden att de ökade klyftorna . mellan medborgarna och som trepartiregeringen hade medverkat till. Det gällde olika typer av avdrag, pålagor på mindre inkomsttagare osv. Man säger att större fart på ekonomin är bra ur fördelningssynpunkt. Ja, det är väl tur att vi efter att ha haft den största produktionsnedgång som vi någonsin har haft i Sverige äntligen börjar få litet fart med hjälp av den internationella konjunkturen liksom att vi efter den rekordinflation på 25 96 på dagligvaror börjar få en dämpning av priserna. Men det är klart att dessa enorma prisstegringar hårdast har drabbat de mindre inkomsttagarna, och de har inte fått någon kompensation för dem. En sak hade Ola Ullsten faktiskt rätt i, nämligen att löntagarorganisationerna har tagit på sig ett oerhört stort ansvar. Det är det enda skälet till att det går litet bättre i vissa avseenden. Men att detta skulle innebära en accept när det gäller den borgerliga regeringens politik — en borgerlig politik, som den största delen av löntagarkollektivet tycker utomordentligt illa om — skulle de ju uppfatta som rent skrattretande. Bred samling — ja, det är till att ha pretentioner. Vi räddade flera tusen varvsarbetare i Göteborg genom att folkpartiet föll undan och gick med på våra motioner. Det var bra. Detsamma gäller för Algots och bryggerierna. Skatteförslaget blev ju i sak atomiserat. Trots att Ola Ullsten haft 40 minuter på sig att tala, jag har 3, så ställer jag en väsentlig fråga. Ni har allihopa här i dag utlovat stora skattesänkningar. Samtidigt vet vi att ni har totalraserat statsfinanserna, vill jag påstå, från ett underskott på 3 miljarder till ett underskott på 45 miljarder, och mer. Ändå lovar ni stora skattesänkningar. Hur skall detta finansieras? Skall ni släppa solidariteten? Vilka andra skatter skall ni höja? Det kommer ju bara surt efter denna löfteskarusell. Det är egendomligt med dessa tre borgerliga partier som tävlar med varandra i löften, medan vi lämnas ensamma att tävla så att säga med oss själva när det gäller att ta ansvar för det här landet och att våga stå för en långsiktig politik.

Herr talman! Lars Werner har fattat alldeles rätt. När vi talar om att vi vill öka produktiviteten, menar vi att det skall bli billigare att producera i svenska företag för att de skall bli konkurrenskraftiga och kunna ge flera människor trygga jobb — det är just precis poängen. Och vi jobbar inom ramen för en kapitalistisk ekonomi — det är också ett riktigt konstaterande. Olof Palme menar att jag talat i 40 minuter utan att svara på hans fråga om hur vi skall klara stora skattesänkningar i framtiden. Får jag på det bara säga: Vi tänker inte föreslå större skattesänkningar än vad som är samhällsekonomiskt och finanspolitiskt möjligt att försvara. Vad den här debatten gäller är— för att använda Olof Palmes egen formulering — vilken färdriktning vi har i skattepolitiken som sådan. Och här finns det förvisso anledning att fråga: Vilken är den färdriktningen när det gäller socialdemokraterna. Bör man gå in för att sänka marginalskatterna för tjänstemän och arbetare i de vanliga inkomstskikten? Eller är det fel att ha en sådan inriktning? Bör vi ha en skattepolitik som inte kräver årliga provisoriska skattejusteringar, utan som dels gör att vi undviker att inflationen nyckfullt — på det sätt som Gunnar Myrdal beskrivit — höjer skatten i stället för att riksdagen gör det, dels skapar bättre förutsättningar för dem som skall göra upp avtal på arbetsmarknaden? Jag uppfattade socialdemokraternas propåer från partikongressen i somras så, att de var inne på precis de här tankegångarna, som också är våra. Därför är jag litet förvånad över de mycket kritiska tongångar som jag nu hör ifrån samma håll över precis den färdriktningen när vi presenterar den. När det sedan gäller den ekonomiska politiken och effekten av den har jag en känsla av att man här i debatten, medvetet eller omedvetet, blandar ihop saker och ting för att åstadkomma effekt — i den mån det handlar om medvetenhet. Det gäller insatser för att trygga sysselsättningen i företagen, industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser, som förvisso är av gigantisk storlek. Det handlar om tiotals miljarder, som går till företagen för speciella ändamål, för att klara sysselsättningen i krisdrabbade branscher och för att klara sysselsättningen rent allmänt med arbetsmarknadspolitiska insatser. Är det de insatserna man kritiserar när man menar att det är fråga om väldiga förmögenhetsöverföringar från inkomsttagare till företagare? I så fall bör man säga ut det. Men då har man naturligtvis alldeles fel, för det är inte till företagarna pengarna går utan till näringslivet, i sådana former som garanterar tryggare jobb. Om det däremot är företagarhushållen man syftar på när man talar om dessa inkomstöverföringar, har man inget som helst belägg för detta påstående. Det finns nämligen ingen statistik, varken från konjunkturinsti-- tutet eller från något annat håll, som ger belägg för annat än att företagarhushållens inkomster faktiskt har sjunkit högst avsevärt under senare år. Jag tycker inte att detta är speciellt viktigt i det här sammanhanget, men eftersom man nu gör en sådan poäng av det måste jag ändå påpeka detta. De inkomsterna låg på en väsentligt högre nivå under herr Palmes tid som statsminister, detta alldeles oavsett om man räknar med avdrag eller inte —- de har ju hela tiden funnits där. Och jag har mig veterligt inte infört några nya. Det är väl också helt uppenbart att den här ekonomiska politiken, med satsning på att sänka kostnadsläget i den svenska industrin, har haft en alldeles påtaglig effekt när det gäller konkurrensförmågan och industrins möjligheter att ge sysselsättning. Får jag ta ett par siffror som är belysande. År 1976 ökade världshandeln med 12 96, medan den svenska exporten knappast ökade alls. Den stod praktiskt taget stilla. År 1978 ökade världshandeln mycket mindre, men här har nu svensk export gett ett överskott på 6 miljarder kronor. Varför det då? Jo, naturligtvis därför att vi med de olika åtgärderna — devalvering, sänkning av arbetsgivaravgifterna och andra åtgärder — har förbättrat de svenska företagens konkurrensförmåga och gett företagen en chans att hävda sig på en expanderande världsmarknad, trots att världshandeln nu växer mycket mindre än den gjorde 1976. Det är ju detta som är effekten av den ekonomiska politiken. Ju längre jag lyssnar till försvaret för den socialdemokratiska oppositionens alternativ, desto mer övertygad blir jag om att ett sådant alternativ över huvud taget inte existerar. I varje fall existerar det inte i den meningen, att skulle socialdemokraterna ha haft regeringsansvaret under de år som vi nu diskuterar, hade de förmodligen aldrig i livet vågat föra den ekonomiska politik som de på den kanten nu gör sig till talesmän för.

Herr talman! Den del av stimulanspaketet som behandlas i socialutskottet rör frågan om förhöjning av barnbidragen. Regeringen föreslog i sin proposition en höjning av barnbidraget med 240 kr. per år, medan utskottets majoritet har stannat för att föreslå kammaren en höjning med 500 kr. Detta kan naturligtvis tyckas behjärtansvärt om man ser saken enbart ur barnfamiljernas synpunkt. Vi har dock valt att bedöma saken i relation till regeringens hela förslag till stimulansåtgärder. Det är ju faktiskt frågan om ett stimulanspaket och inte enbart fråga om att ge barnfamiljerna ett extra bidrag. Det kanske dock är på sin plats med en kort redovisning av hur stödet till barnfamiljerna har ökat under senare år. I detta stöd ingår ju inte bara barnbidragen utan också bostadsbidrag och föräldrapenning m.m. Låt mig ta några siffror. 1970 var barnbidraget 1611 kr. per barn. Med Nr 55 regeringens förslag kommer det för 1979 att vara 4 420 kr. Det är nästan en Torsdagen den tredubbling på de här nio åren. Sedan folkpartiet inträdde i regeringen har 14 december 1978 också barnbidragen höjts två gånger, nämligen den 1 juli 1977 med 300 kr. och den 1 april 1978 med 160 kr. Bostadsbidragen för barnfamiljerna har under samma tidsperiod höjts från 580 kr. till 1 390 kr. Föräldrapenningen har ökat från 367 kr. till 2 540 kr. Förutom dessa ökningar av det ekonomiska stödet har andra reformer genomförts som förbättrar förhållandena för barnfamiljerna. Enligt folkpartiets mening är det viktigt att gå vidare på den inslagna vägen. Att vi dock inte nu kan godta den höjning som utskottets majoritet har stannat för beror på att den nu diskuterade höjningen helt enkelt måste ses i relation till stimulanspaketet. Frågan om barnfamiljernas standard bör avvägas i budgeten och totalt vägas mot andra angelägna reformer. Nu har diskussionen i socialutskottet inte enbart handlat om storleken på höjningen av barnbidraget. Vi har också haft att ta ställning till en helt ny princip, nämligen moderata samlingspartiets förslag att ett förhöjt barnbidrag skall utgå fr.o.m. det tredje barnet. Vi har tidigare i utskottet i år diskuterat befolkningsfrågan. Vi hörde också en mängd experter. Den bild som slutligen avtecknade sig var att frågan är mycket besvärlig och att svaren ingalunda är givna. Därför har också statistiska centralbyrån fått i uppdrag att genom en särskild undersökning försöka få fram orsakerna till nedgången i nativiteten. Att innan den undersökningen är klar besluta om ett speciellt stöd till familjer med mer än två barn anser jag inte att man bör göra. Som utskottet tidigare har kunnat konstatera, och som jag tidigare nämnt, är svaren på frågan säkert inte så enkla. Det är därför naturligt att man väntar med ett ställningstagande i frågan om vilka åtgärder vi skall vidta på grund av ett sjunkande födelsetal i Sverige. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i denna del. Den höjning av barnbidragen som riksdagen i dag skall besluta om är en viktig socialpolitisk åtgärd inom stimulanspaketet. Den höjning som regeringen har föreslagit innebär en ökning av barnbidragen med drygt 10 26. Det innebär att barnbidragens realvärde återställs till den nivå, där de låg efter den senaste höjningen, och också någon standardökning för barnfamiljerna. Jag vill också återigen understryka att detta är tredje gången sedan folkpartiet kom med i regeringen som barnbidragen höjs. Folkpartiregeringen har lagt fram ett ekonomiskt stimulanspaket som vi som representerar folkpartiet i socialutskottet anser vara väl avvägt. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till den av folkpartiet och centerpartiet framlagda reservationen i socialutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Många flerbarnsfamiljer i vårt land lever under knappa förhållanden, även om de på papperet har hyggliga — eller t.o.m. mycket hyggliga — inkomster. En anledning är att också barnfamiljer med två föräldrar men en enda inkomst i princip ungkarlsbeskattas. Bortsett från det 189 s.k. hemmamakeavdraget är skatten lika hög vare sig det är en, två eller sex, sju som skall leva på inkomsten. Flerbarnsfamiljerna har inte tillräckligt kompenserats för detta. Också bostadsbidragens konstruktion lämnar en hel del övrigt att önska. Maximibeloppen är visserligen högre ju fler barn som finns i familjen, men avtrappningen börjar vid en och samma inkomst — nästa år 38 000 kr. — helt oberoende av barnantal. Det innebär att bostadsbidragen inte bara börjar trappas av utan också kan vara helt avtrappade i flerbarnsfamiljerna redan innan existensminimum har uppnåtts. Jag skall, herr talman, med en tablå på TV-skärmen försöka visa hur prekär flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation i själva verket är. Tablån bygger inte på några godtyckliga värderingar av skälig standard utan på de normalbelopp för existensminimum som riksdagen enhälligt antog 1976. Normalbeloppet är för en enbarnsfamilj 205 26 av basbeloppet i december året före och stiger med 40 96 av basbeloppet för varje ytterligare barn. Till detta kommer skäliga bostadskostnader med avdrag för bostadstillägg, dvs. i stort sett kostnaden för ytterligare 0,5 rum per barn. Jag har här räknat med en hyra motsvarande den övre hyresgräns för vilken fullt bostadsbidrag utgår. Tablåns första kolumn visar vilken inkomst som krävs 1979 för att en barnfamilj med en inkomst skall nå över existensminimum med de förutsättningar som jag tidigare har angivit. Tablån visar att enbarnsfamiljen behöver 42 000 kr. i bruttoinkomst, tvåbarnsfamiljen 52 000 kr., trebarnsfamiljen 73000 kr., fyrabarnsfamiljen 110000 kr. och fembarnsfamiljen 150 000 kr. Låt oss ett litet ögonblick stanna upp vid denna tablå. Den visar nämligen också att marginaleffekterna för en fyrabarnsfamilj är ca 100 96 i hela inkomstskiktet mellan 0 och 110 000 kr., om hänsyn tas till möjligheten att erhålla socialbidrag och att begära existensminimum hos skattemyndigheten samt till reglerna för avtrappning av bostadsbidragen. För en fembarnsfamilj är marginaleffekterna på samma sätt ungefär 100 96 mellan 0 och 150 000 kr. I dessa breda skikt kan således ingen inkomstökning, stor eller liten, förbättra familjens standard. Först vid högre inkomster än så kan dessa familjer nå en standard som något överstiger existensminimum. Detta torde visa att möjligheten att förbättra den ekonomiska situationen för flerbarnsfamiljer genom ytterligare behovsprövade bostadsbidrag eller andra bidrag som trappas av eller beskattas redan är uttömda. Tablåns andra kolumn visar att ju flera barn som finns i familjen, desto större blir det inkomsttillskott som krävs för varje ytterligare barn. Detta visar alltför tydligt att reglerna för skatter och bostadsbidrag inte kan sägas behandla alla barn lika. Nu kanske någon av kammarens ärade ledamöter menar att dessa normalbelopp för existensminimum skulle vara tilltagna i överkant.

för att undvika ”risken för social utslagning”. Jag säger inte det här för att vara ironisk, tvärtom. Men det visar utmärkt väl hur ihåliga begrepp som höginkomsttagare och låginkomsttagare är, som har singlat omkring här i kammaren tidigare under skattedebatten, om man inte samtidigt tar hänsyn till försörjningsbördan. Hur går det då om båda föräldrarna skulle förvärvsarbeta? Låt mig först slå fast att samhällets utan jämförelse största ekonomiska stöd till barnfamiljerna, den subventionerade kommunala barnomsorgen, bara sällan kan utnyttjas av de barnfamiljer som har flera små barn. Förvärvsarbetar båda föräldrarna i en sådan familj, får de i stor utsträckning själva ordna med och betala barntillsynen. Till det kommer att behållningen av andra makens —- i allmänhet hustruns — förvärvsarbete är lägre ju fler barn som finns i familjen. Jag skall på kammarens skärm visa en tablå för att belysa också detta. Förutsättningarna är desamma som i den förra tablån, dvs. de skatteregler och regler för bostadsbidrag som torde komma att gälla 1979. Jag har antagit att mannen har genomsnittlig industriarbetarlön, 58 600 kr. efter avdrag för resor, och hustrun på motsvarande sätt 52 000 kr. Av uppställningen framgår behållningen av hustruns förvärvsarbete efter skatt och bortfallande bostadsbidrag. Den visar att ju fler barn det är i familjen, desto mindre blir behållningen av detta förvärvsarbete. Behållningen av de 52 000 kronorna blir ungefär 50 26 högre i den familj som saknar barn än i fembarnsfamiljen. I själva verket blir behållningen av hustruns förvärvsarbete ändå mindre än vad uppställningen visar, dels därför att inga som helst barntillsynskostnader är medräknade, dels därför att tre-, fyraoch fembarnsfamiljen, om den förfogar över endast en inkomst, hade varit berättigad till existensminimum, dvs. till extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Tar man hänsyn till det, visar det sig att behållningen av hustruns 52 000 kr. fortfarande blir nära 31000 kr. i enbarnsfamiljen men bara 15 000 i trebarnsfamiljen, knappt 9 000 i fyrabarnsfamiljen och noll i fembarnsfamiljen. I själva verket blir den inte ens noll i fembarnsfamiljen. Den blir minus 2000 kr., men begär familjen existensminimum så blir nettoinkomsten av hustruns förvärvsarbete noll. Och då har — låt mig än en gång påpeka detta — inga som helst barntillsynskostnader medräknats. Tablåerna visar, herr talman, bara alltför väl att hur de här familjerna än bär sig åt saknar de möjlighet att av egen kraft förbättra sin standard eller att ordna med barntillsynen om båda föräldrarna vill förvärvsarbeta.

Jag är, herr talman, utomordentligt väl medveten om att ekonomin inte är allt. De allra flesta föräldrar är beredda att avstå från åtskillig materiell standard för glädjen att ha barn. Men vi kommer ändå inte ifrån att standarden — inte bara för föräldrarna utan också för barnen — kan bli och ofta är orimligt hårt pressad i många flerbarnsfamiljer. Det måste också — för att citera socialutskottets enhälliga betänkande i befolkningsfrågan från i maj i år — ”vara en självklar målsättning att människor inte på grund av brister i det svenska samhället skall behöva avstå från barn som de egentligen vill ha”. Samma enhälliga socialutskott slog också fast ”att regeringen utan dröjsmål bör överväga vilka åtgärder som — utöver den planerade undersökningen av orsakerna till födelseminskningen — bör vidtas med anledning av den oroande befolkningsutvecklingen”. Regeringen har ännu inte vidtagit någon sådan åtgärd. Från moderat sida har vi därför som ett mycket begränsat, men dock första litet steg föreslagit ett flerbarnstillägg utöver barnbidragshöjningen nästa år. Vårt förslag innebär att barnbidraget generellt höjs med 200 kr. till 2 460 kr. per barn och år från den 1 januari och att studiebidragen höjs i motsvarande mån. Det innebär en reell förbättring av bidragen med 4,5 ?6 sedan den 1 april i år då de senast höjdes. Därutöver föreslår vi ett särskilt flerbarnstillägg med 400 kr. för varje barn utöver det andra. Merkostnaderna för vårt förslag i förhållande till propositionen är utomordentligt begränsade, ca 6 milj.kr. för helt budgetår. Skulle man däremot föreslå generella höjningar med ytterligare 400 kr. för alla barn skulle kostnaderna belöpa sig till nära 800 milj.kr. per år. Vi har, herr talman, velat visa att det går att förbättra den ekonomiska situationen för flerbarnsfamiljerna till en samhällsekonomiskt ringa kostnad, bara viljan finns. Men finns viljan? Läser man socialutskottets nu aktuella betänkande tycks beslutsamhetens friska hy från betänkandet i våras ha ersatts av — inte eftertankens kranka blekhet — utan av en rädsla att göra någonting nu. Man säger att resultatet av den undersökning som åberopades i befolkningsbetänkandet från i våras ännu inte har redovisats och fortsätter: ”Utskottet anser därför inte att det nu utan närmare kännedom om vad som avhåller människor från att skaffa sig flera barn finns anledning stanna för en sådan linje som innefattas i motionsförslaget då det gäller det direkta ekonomiska stödet till barnfamiljer.” De ”åtgärder utan dröjsmål” som utskottet efterlyste i maj tycks ha flugit all världens väg. Och, herr talman, jag upprepar detta: Det är icke enbart — inte ens främst — befolkningspolitiska skäl som ligger bakom vårt förslag, det är rent sociala skäl. Det är nödvändigheten att i en knapp ekonomi mer än hittills söka koncentrera utrymmet för reformer till dem som allra bäst behöver dem. Det behövs inga som helst ytterligare undersökningar — det Nr 55 hoppas jag att jag visat mycket klart med mina tablåer — för att påvisa det helt otillfredsställande och helt oacceptabla i många av våra flerbarnsfamiljers situation. Vårt förslag innebär ingen slutlig lösning, endast ett första steg. Skall också flerbarnsföräldrar få större möjlighet att välja mellan hemoch förvärvsarbete krävs naturligtvis också andra slags insatser. Inte minst angeläget är — utöver en vårdnadsersättning — rätt till avdrag för nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader, liksom införandet av en rätt att räkna ATP-år för vård av egna småbarn. Också bostadsbidragens konstruktion, inte minst avtrappningsreglerna, bör snarast ses över. Vårt förslag, som återfinns i reservationen 2, är således ingen slutlig lösning, endast en första början. Någon gång måste man faktiskt börja när det gäller att förbättra flerbarnsfamiljernas alltför länge eftersatta situation. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 i socialutskottets betänkande 1978/79:21.

Herr talman! Vpk föreslår en kraftigare höjning av barnbidragen än de andra partierna. Vpk föreslår att barnbidraget skall höjas med 890 kr. per barn och år till 3 150 kr. per barn och år. Det är alltså nästan dubbelt så mycket som socialdemokraterna föreslår och ännu mer, om man jämför med vad regeringen föreslår. Detta är en höjning som är helt motiverad och helt nödvändig att göra. Den ekonomiska politik som fördes av den tidigare borgerliga regeringen och som nu följs upp av den folkpartistiska minoritetsregeringen har drabbat barnfamiljerna hårt. De senaste årens ideliga prishöjningar på både dagligvaror och bostäder har försämrat barnfamiljernas ekonomi och lett till en sänkt standard. De borgerliga partierna berömmer sig av att ha fört en politik som minskat inflationen under det senaste året. Men det är inte till mycken glädje för lönarbetarna, eftersom lönerna ännu mer än tidigare släpar efter prisutvecklingen. Regeringens oförmåga och ovilja att bryta inflationen har gjort att vpk sedan länge föreslagit att barnbidragen skall knytas till basbeloppet och indexregleras för att i någon mån ge barnfamiljerna kompensation för den dyrtid som vi länge haft. Huvudskälet till vårt förslag är att barnbidragets värde ständigt urholkas av prishöjningarna, att flerbarnsfamiljernas inkomster ofta är låga och att det relativt låga konsumtionsutrymmet blir mindre, om bidragen inte görs värdebeständiga. Vi ställer alltså igen förslaget att barnbidragen skall utgå med 25 96 av basbeloppet, och det gör ett barnbidrag på 3 150 kr. per barn och år. Herr talman! Reallöner och levnadsstandard har under två år sänkts för vanliga inkomsttagare. Och detta är en direkt följd av regeringens ekonomiska politik. 1977 1. ex. innebar en sänkt levnadsstandard för många människor. Då minskade konsumtionen för detaljhandeln, och försäljningssiffrorna gick ner. Människor med små inkomster tvingades minska sina inköp även av livsmedel och andra nödvändiga dagligvaror. Det här gäller 193 låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer. Den s.k. svångremspolitiken för dessa grupper har verkligen varit effektiv, och den var det i synnerhet under 1977. Den privata konsumtionen sjönk under 1977 med 0,8 26, och konsumtionen av livsmedel — det tycker jag är mycket allvarligt — sjönk med 2 96. Det har sagts att 1978 har varit ett bättre år sett ur prishöjningssynpunkt. Men det beror alldeles på vad man menar med en lugn prisutveckling. Det beror ju på vad man jämför med, menar jag. Om man jämför med 1977 års prisutveckling kan 1978 års betecknas som lugnare, men om man jämför med löneutvecklingen, vilket måste vara det riktiga, eftersom lönerna är avgörande för den s.k. köpkraften, måste man konstatera att det även hittills under 1978 — och det är ju bara några dagar kvar av året — varit en negativ prisutveckling. Sammanlagt under årets första elva månader har den allmänna prisnivån i konsumentledet stigit med 6,8 26. Fördelningen innebär att priserna på dagligvaror stigit med 4,2 26 och priserna på livsmedel något mer — med 4,3 26. Men priserna på de subventionerade baslivsmedlen, där mjölk, ost, kött och fläsk och charkuterivaror i övrigt ingår, har från årets början stigit med i genomsnitt 8,2 26. Det här är siffror från statens prisoch kartellnämnd. Även om årets prishöjningar är mindre än föregående års, så måste årets prishöjningar ses i samband med löneuppgörelsen för 1978, som gav mellan 2,5 och 5 96 eller ungefär en hundralapp per månad. Och ännu sämre blir förstås ekonomin för många — speciellt då för barnfamiljerna — om man ser på den reallönesänkning som löntagarna drabbades av redan under 1977. Som jag sade tidigare drabbas förstås inkomsttagare och barnfamiljer hårdast av regeringens politik. Därför föreslår vpk en kompensation med ett betydligt högre barnbidrag än vad andra partier gör. Med detta yrkar jag bifall till motionerna 5, 108 och 151 från vpk. Moderaterna har försökt sig på en ny variant av barnbidragen, men jämfört med vad vpk föreslår ligger man under. Dessutom blir moderaternas förslag ett slag i luften, eftersom det faktiskt är mycket få familjer som har tre eller fyra barn och ännu färre som har fem. Det finns uträkningar på att barnantalet efter tio års äktenskap för de allra flesta ligger på 1,2 barn per familj. Om man är ute efter att stimulera barnafödandet — som jag förstår att fru Troedsson var — finns det ju andra och mycket bättre åtgärder att vidta. Man kant.ex. bygga ut barnomsorgen så att alla barn får plats på daghem, men det går ju moderaterna emot. Jämför man moderaternas förslag med vpk:s barnbidragsförslag — som jag har gjort de senaste minuterna — för t.ex. en trebarnsfamilj finner man att vpk-förslaget ligger hundralappen högre. Jag tycker i så fall att det vore bättre att moderaterna stödde vpk-förslaget om en kraftigare höjning generellt av barnbidraget om man nu vill värna om större barnfamiljer. Eller också kan man stödja vpk-kravet ”bort med moms på maten”. Det skulle verkligen hjälpa de stora barnfamiljernas ekonomi att bli bättre. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till utskottets talesman, och jag förmodar att det i dag är Göran Karlsson. Man talar i betänkandet om ett ”ökat konsumtionsstöd”. Jag skulle vilja veta vad man menar med det och Nr 55 om man har diskuterat de orden. Är det nya TV-apparater, frysboxar eller Torsdagen den stereoanläggningar som man vill stimulera köp av för att ge kapitalägarna — 14 december 1978 större vinst? Eller är det en annan sorts konsumtion man vill stimulera? Jag skulle gärna vilja ha lite kommentarer av Göran Karlsson i den frågan. Jag skulle också vilja veta varför utskottet avstyrker en indexreglering, som jag tycker är en helt naturlig åtgärd. Därefter skall jag be att få gå in något på vad som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande. I motionen 107 från vpk, som behandlas i detta betänkande, föreslår vi att studiepenningen höjs till 261 kr. per månad, i konsekvens med höjningen av barnbidraget. Det är högre än vad samtliga andra partier föreslår. Nu får en 18-19-åring 188 kr. i studiebidrag per månad, och regeringen föreslår att man skall höja det till 208 kr. per månad. Det menar vi är alldeles för litet. Det enda rätta vore rimligtvis att införa studielön för alla studerande över 16 år. Då skulle man komma till rätta med de orättvisor som finns när det gäller hela det studiesociala systemet och göra det möjligt för 18-19-åringar att studera på gymnasiet. Det är också ett förslag som vpk många gånger har väckt — studielön för alla över 16 år — och som övriga partier har avstyrkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 107. Jag yrkar också bifall till motionerna nr 1 och 109 som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! Jag hade först inte tänkt bemöta Inga Lantz anförande, men det var inte bara utomordentligt cyniskt när det gällde synen på flerbarnsfamiljerna, det var också direkt okunnigt. Inga Lantz sade bl.a. att flerbarnsfamiljerna — de som har barn nr 3, 4 eller 5 — var så utomordentligt få att dem kunde man tydligen ge blanka katten i. Jag kan informera Inga Lantz om att det är ungefär 400 000 barn här i Sverige som är barn nr 3, 4 och 5 i en barnaskara i åldrarna upp till 18 år. Jag tycker också att det är väldigt egendomligt att säga att om det handlar om många barn som är barn nr 3, 4 eller Si en familj, då skall man bry sig om dem, men handlar det om få barn, då skall man inte tänka på deras familjers ekonomiskt besvärliga situation. Inga Lantz sade också att det bästa sättet att stödja dessa litet större familjer var att bygga ut barnomsorgen. Jag tror inte att Inga Lantz är så okunnig som hon vill framstå här. Jag tror att hon utomordentligt väl vet hur svårt det är för många av de familjer som har många småbarn att utnyttja den kommunala barnomsorgen. Är det så att båda föräldrarna vill förvärvsarbeta, då måste de i allmänhet själva ordna med barntillsynen och själva bekosta en ersättare. Om Inga Lantz hade tittat på de tablåer jag visade, så skulle hon ha funnit att det av dem utomordentligt väl framgick att ingenting var kvar av hustruns inkomst för att betala en barnomsorg. 195 Jag skulle vilja att också Inga Lantz tänkte om i den här frågan. Det är inte i första hand fråga om befolkningssituationen i det här sammanhanget, utan det är fråga om att bereda någon lättnad för en grupp familjer som i dag har det ytterst bekymmersamt.
Herr talman! Nej, jag menade verkligen inte att vara cynisk. Men vpk har lagt fram ett helt annat förslag, ett förslag som täcker in alla barn. Det förslaget går över alla andra partiers förslag, och det går mycket över det förslag som moderaterna har lagt fram. Jag tycker att det vore bättre att stödja det förslag som täcker in alla barn. Moderaterna har ett förslag som omfattar 2 460 kr., och vi ligger i vårt förslag på 3 150 kr. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan dessa belopp. Vi vet ju att moderaterna i andra sammanhang har gått emot en utbyggnad av barnomsorgen. I exempelvis min hemkommun reserverar man sig väldigt ofta mot förslag om färdigställande av barnstugor. Ett förslag som i stor utsträckning skulle garantera en höjning av barnfamiljernas ekonomiska standard är förslaget om att ta bort momsen på maten. Det är också ett förslag som jag tycker att man borde stödja. F. ö. borde man givetvis också arbeta för en helt annan skattepolitik. Men om man direkt jämför de olika förslag till barnbidrag som vi har att diskutera här i kammaren i dag, så är det bara att konstatera att vpk har det förslag som mest värnar om alla barnfamiljer, alltså även dem som har ett femte barn i familjen. Om man vill förbättra för just den gruppen av familjer, vore det enligt min mening enklare att stödja vpk:s förslag.
Herr talman! Jag vill bara säga att det är utomordentligt lätt att lova runt, om man inte har ansvaret för den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i. Bara den barnbidragshöjning som Inga Lantz och vpk föreslår skulle kosta 500 milj.kr. mer per budgetår. Vi vet också att borttagandet av momsen på alla livsmedel verkligen inte skulle gynna i första hand dem som bäst behöver en lättnad, men en sådan åtgärd skulle däremot kosta utomordentligt mycket.
Herr talman! Det är inte obekant att vpk har en helt annan syn på den ekonomiska politiken än vad samtliga andra partier här i kammaren har och framför allt en annan syn än vad moderaterna har. Vpk har ju en helt annan syn på fördelningspolitiken. Och det finns pengar i det svenska samhället, något som också moderaterna vet mycket väl. Ta som exempel de 44 miljarder som man i år ger i gåvor, subventioner och olika former av krediter till företagen. Det finns alltså pengar för att finansiera bl.a. ett höjt barnbidrag, som är väl motiverat med tanke på den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen förde under de två år man satt i regeringsställning.

Herr talman! Under den debatt som pågått här i kammaren under hela dagen har den ekonomiska politiken och skatterna dominerat. Helt naturligt har den ekonomiska utvecklingen och skatternas utformning ett avgörande inflytande på möjligheterna att utveckla socialpolitiken. I detta arbete intar helt naturligt de familjepolitiska frågorna en betydelsefull roll. Som framgår av reservationen 1 har vi anslutit oss till regeringens förslag om höjning av barnbidragen. Det förslag som nu framlagts står i överensstämmelse med de höjningar som vi diskuterade under trepartiregeringens tid. Diskussionen om vilket utrymme som finns tillgängligt, ja, om det över huvud taget finns något utrymme för en ökning av den privata konsumtionen, har både här i kammaren och utanför riksdagen varit livlig bland både politiker och ekonomer. Bedömningarna från ekonomerna har varit ganska samstämmiga om att den svenska ekonomin inte tål denna påspädning, vare sig den som folkpartiregeringen föreslår i propositionen genom marginalskattesänkningar på dryga miljarden, moderaternas ännu större marginalskattesänkningsförslag eller det förslag som socialdemokraterna och vpk presenterade. En påspädning av köpkraften kan få allvarliga konsekvenser. En ny inflationsbrasa skulle kunna tändas. Vad betyder då detta från socialpolitiska synpunkter? Helt naturligt vore det från barnfamiljernas synpunkt mycket ogynnsamt. Det drabbar vidare människor med låga inkomster hårt. Att i detta läge föra fram marginalskattesänkningar som en stor och väsentlig fråga är, menar jag, från socialpolitisk synpunkt mycket otillfredsställande. Barnfamiljerna är sannerligen inte betjänta av en inflationsvåg med stigande priser. Genom centerns starka motstånd till detta har vi fått fram en halvering av folkpartiförslaget. Vi har därmed lyckats pressa ner marginalskattesänkningen till halva beloppet. Det är bra, men från familjepolitisk och socialpolitisk synpunkt i stort hade det varit bättre om skatteutskottet helt hade följt centermotionen. Jag hävdar detta dels med utgångspunkt i, som jag nämnde, en överhängande inflationsrisk, dels med hänsyn till de stora sociala områden där satsningar måste komma till stånd. Då har vi inte råd att göra marginalskattejusteringar. Det är inte detta som är det väsentligaste. Kommunerna har stora kostnadskrävande uppgifter framför sig, det vet vi. En av dessa är barnomsorgen. Är vi överens om att arbeta på att fullfölja det barnomsorgsprogram som lagts fast, så är det också viktigt att vi inte blundar för de ekonomiska frågeställningarna. Det är viktigt att vi ser till att förutsättningarna också skapas. Här kommer den kommunala skatteutjämningen in på ett avgörande sätt. Den andra stora frågan är äldreomsorgen. Vi kan inte blunda inför dessa gigantiska uppgifter. Dessa verksamheter måste vara med när vi diskuterar skatternas storlek och vilken modell som skall ligga till grund för skatteuttaget. Den andra fråga som vi kommit in på även i dag är befolkningsutveck 197 lingen. Jag kan inte dela de uppfattningar som Ingegerd Troedsson för fram och de som förs fram i moderaternas reservation. Min uppfattning är att en positiv befokningsutveckling i vårt land i första hand sammanhänger med våra möjligheter att skapa ett barnoch familjevänligt samhälle. Det har jag vid olika tillfällen deklarerat i denna kammare. Jag hade inte tillfälle förra veckan att gå in i debatt. Men jag ser att Gunnar Biörck i Värmdö är här i kammaren nu, och jag vill därför ta upp ett resonemang som fördes här i samband med en frågestund. Jag tycker att det var något av ett slag under bältet. Jag är glad att kunna lägga saken till rätta. Gunnar Biörck sade då: För snart två år sedan ställde jag en fråga till den dåvarande statsministern om han var beredd att göra en ny översyn av befolkningsutvecklingen i vårt land. Han ansåg uppenbarligen inte saken vara av den vikt att den angick en statsminister. Då blev det den dåvarande socialministern som besvarade den. Jag vill säga herr Biörck att det finns en arbetsfördelning — och den fanns på den tiden också — för hur frågor besvaras. Den arbetsfördelningen gäller även om det är Gunnar Biörck i Värmdö som ställer frågorna. Jag tog vidare initiativet till den undersökning som SCB skall göra. Efter den diskussion som vi hade här i våras tillsatte vi också en arbetsgrupp i departementet som skulle jobba med de familjepolitiska frågorna. Jag vet att man fortsätter att arbeta med frågorna i syfte att komma fram till vissa samlande lösningar på problemen. Men än en gång: Det är inte bara ekonomiska frågor som kommer in i bilden. Vi har också frågan om barnomsorgen. Vi har de långa arbetstiderna och dubbelarbetet som många gånger spelar en avgörande roll. Vid olika tillfällen har vi fått höra att det är många som ställer sig frågan om det är rätt att skaffa fler barn till världen, när man vet att miljoner av världens barn svälter. För många är det också en fråga om att våga sätta barn till en värld som man upplever hotas av krig, svält och miljöförstöring och där mycket våld härjar. Jag anser att det är väldigt viktigt att få många av dessa frågeställningar klarlagda i den undersökning som nu är på gång. Jag tror att vi på det sättet så småningom skall kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga. I varje fall får vi vetskap om vilka områden vi i första hand behöver göra insatser på. Jag förmodar att det blir ett ganska brett register som vi får ägna oss åt i fortsättningen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 i socialutskottets betänkande och i övrigt till utskottets betänkande.

Herr talman! Rune Gustavsson sade att det viktigaste av allt är att skapa ett barnoch familjevänligt samhälle. Jag håller helt med Rune Gustavsson om att barn behöver värme, harmoni, omtanke och en god miljö. Det är utomordentligt viktiga saker. Men, Rune Gustavsson, det är nu en gång så att det är inget som barn kan leva av. Barn behöver också nog så påtagliga saker som mat, kläder, skor och husrum. Om det finns flera barn i en familj, så innebär det ofta att en av makarna — Nr 55 måste avstå från sin inkomst för att kunna ta hand om barnen. Vidare kan föräldrarna inte leva av glädjen att ha barn; barnen kan än mindre leva av denna föräldrarnas glädje. Rune Gustavsson strök med rätta under det bekymmersamma ekonomiska läge som vi befinner oss i. Jag hoppas att Rune Gustavsson och centern av det skall dra slutsatsen att det krävs att vi inriktar det utrymme som finns för reformer på de allra angelägnaste ändamålen. Om Rune Gustavsson såg den tablå jag visade här i kammaren, vet han också att familjer som har fyra eller fem barn måste ha orimligt höga inkomster för att kunna kravla sig över existensminimum. Det är väl, Rune Gustavsson, ändå inte ett led i ett barnoch familjevänligt samhälle att antingen bara de föräldrar som har mycket goda inkomster skall ha råd att skaffa sig ett fjärde eller femte barn eller också —- om föräldrarna inte har goda inkomster — standarden i dessa familjer skall bli orimligt låg. Därför tror jag att vi alla måste tänka om och försöka finna vägar att inrikta de sociala insatserna så, att också flerbarnsfamiljerna får sin sociala rättvisa.
Herr talman! Jag vill försäkra Rune Gustavsson att det inte var av någon vanvördnad vare sig mot Thorbjörn Fälldin eller mot Rune Gustavsson själv som jag formulerade mig på det sätt som jag gjorde. Jag vill emellertid peka på att den befolkningsutveckling som vi har i vårt land f. n. innebär att vi på sju år har fått en nedgång i födelsefrekvensen från 114 500 till 93 000 barn per år. Denna utveckling har fortsatt i precis samma tempo ännu två år efter det att jag ställde min fråga och efter det att Rune Gustavsson besvarade den med att det nog skulle ordna sig genom att vi skulle skapa ett familjevänligt samhälle. Dessa förhållanden gör att jag anser — liksom jag då gjorde — befolkningsfrågan vara lika viktig som andra långsiktiga ödesfrågor i vårt land, däribland t.ex. energifrågan. Jag ansåg att båda dessa angelägenheter var av sådan övergripande natur, att frågor om dessa i första hand skulle ställas till statsministern.
Herr talman! Till Ingegerd Troedsson vill jag säga att om vi är överens om att vi skall satsa på de mest angelägna reformerna och på de människor som har det sämst ställt, är de förslag om marginalskattesänkningar som Ingegerd Troedsson för fram helt missriktade. Jag vill då hänvisa till den motion som centern väckt och som utgår från det förhållandet att den tunga skattebördan utgörs av kommunalskatterna. Jag tror att det är från den utgångspunkten vi måste arbeta. Till Gunnar Biörck i Värmdö vill jag säga att vi är överens om att befolkningsfrågan är mycket allvarlig. Jag är dock övertygad om att det när vi får del av resultatet av SCB-undersökningen kommer att visa sig att det är 199 helt andra frågeställningar som är väsentliga och att vi inte löser dem genom enbart en viss form av barnbidrag, som föreslås från moderat håll, utan endast genom många olika insatser. Sådana kan vi inte genomföra på ett år eller två.
Herr talman! Jag tror inte, Rune Gustavsson, att man skall blanda in marginalskatteskalorna i detta sammanhang. En sänkning av skatteskalorna behövs av helt andra skäl än för att underlätta för barnfamiljerna. Den behövs för att vi skall kunna hålla igen på prisutvecklingen och för att vi skall kunna öka vår konkurrensförmåga, och det är sådant som kommer alla hushåll till del. Men vad som nu alldeles påtagligt behövs är specialinsatser just för de större familjerna för att de skall kunna få en rimlig standard och för att man i dessa också skall få förbättrade möjligheter till förvärvsarbete.
Herr talman! Jag vill mycket gärna bli och vara överens med Rune Gustavsson, och jag sätter därför värde på att han var ense med mig om att det gäller en allvarlig fråga. Jag kan även vara överens med honom om att man naturligtvis inte löser befolkningsfrågan genom att införa ett tillägg till barnbidragen. På bägge dessa punkter har vi alltså samma uppfattning. Jag vill dock framhålla att den moderata motionen och den moderata reservationen, som Ingegerd Troedsson sagt i sitt huvudanförande, får betraktas som ett första steg och som den första viljeyttringen i konkreta termer från ledamöter av riksdagen i denna fråga.
Herr talman! Jag vill säga till Ingegerd Troedsson att fördelningsfrågorna är mycket viktiga. Där har vi olika uppfattningar. Det som Ingegerd Troedsson eftersträvar, eller i varje fall säger sig eftersträva, kommer hon inte att nå med det förslag till skatteomläggning som finns i moderatmotionen.

Herr talman! Det kanske är synd att störa idyllen mellan de båda förutvarande socialoch hälsovårdsministrarna i den diskussion som de för. Men vi måste ju återgå till talarlistan. Jag vill för min del konstatera att barnfamiljerna har drabbats svårt under den borgerliga regimen. De har fått känna på stora prisstegringar. De har fått känna på vad den Bohmanska svångremspolitiken betytt. De har fått sin ekonomi urgröpt. Jag tvekar inte att säga att det är barnfamiljerna som drabbats hårdast av att vi 1976 fick en borgerlig regering. Den som erinrar sig de diskussioner som vi hade i riksdagen åren 1971-1976 i fråga om familjepolitiken kommer med all säkerhet i håg hur de borgerliga partierna då framträdde. Dels var det vanligt att centern och folkpartiet krävde indexreglerade barnbidrag. Kravet på sådana försvann när man satte sig på taburetterna och började regera. Jag konstaterar att folkpartiet i regeringsställning inte längre håller på indexregleringen och att - Nr 55 centerpartiet slutit upp på dess sida. Jag har ingen anledning att beklaga detta, men noterar det som ett faktum. En undersökning som gjordes för några år sedan visar att barnfamiljerna inte förlorat på att barnbidragen inte varit indexreglerade. De har höjts efter hand utan indexreglering. Ett av de stora slagnumren i de borgerligas agitation före det förra valet var kravet på ett vårdnadsbidrag. Om detta finns det inte ett ord i dagens borgerliga reservationer. Jag vet inte om man skall notera detta som en ändrad uppfattning, men jag antar att det bara är en tillfällig historia. Till våren lär väl både moderata samlingspartiet och centerpartiet återkomma med krav på ett vårdnadsbidrag. Det kan ju finnas väljare som fortfarande kan tänkas tro på deras vallöften, och då kan det ju vara lämpligt att ta fram den gamla katalogen igen. Det finns naturligtvis ett starkt argument mot vårdnadsbidragen, och det är att landets ekonomi under den borgerliga regeringsperioden så i grunden försämrats att det inte finns möjlighet att realisera denna reform. Men jag är inte säker på att man i motionstiderna 1979 kommer att ta någon speciell hänsyn till ekonomin. Vi socialdemokrater väckte vid höstriksdagens början en motion med krav på ett engångsbidrag med 500 kr. till barnfamiljerna. Det skulle tjäna både som stimulans åt ekonomin och som en kompensation till barnfamiljerna för den försämring de fått vidkännas i sin ekonomi. Men genom den manöver som de borgerliga partierna gjorde blev det omöjligt att genomföra det förslaget. Man blockerade helt vägarna för ett beslut i utskotten och därmed också i riksdagen. Det är ett bevis på den maktfullkomlighet som det borgerliga blocket visade och som barnfamiljerna dyrt fick betala. Genom att de borgerliga inte kunnat ena sig om en gemensam linje i utskottet har socialdemokraterna kommit att bilda majoritet. Och vi föreslår en mer än dubbelt så stor höjning som regeringen, nämligen 500 kr. per år. Denna summa rubbar inte de ekonomiska cirklarna. I finansutskottets betänkande slår man fast att det finns utrymme både för barnbidragshöjningar och för en sänkning av marginalskatterna. När man sedan i skatteutskottet behandlar marginalskatterna har dessa bara sänkts med hälften av vad regeringen föreslagit. Då blir ju motiveringen för en barnbidragshöjning med 500 kr. ännu större och mer aktuell. Om jag bara ett ögonblick skall snudda vid skattepolitiken, kan jag konstatera att det som Ola Ullsten betecknade som en av de viktigaste frågorna för folkpartiet i regeringsställning — en sänkning av marginalskatten — Så gott som stannade på papperet. Det var vackert tänkt, men i politiken räcker det inte bara med vackra tankar, utan vad som behövs är resultat. I det sammanhanget kanske jag också kan slå fast att centerpartisternas tal om 201 nödvändigheten av en kommunalskattesänkning blev det heller ingenting av med. Det blev med den precis som med de indexreglerade barnbidragen och vårdnadsbidragen: de tålde inte den kalla verkligheten. Centern har svikit både dem som partiet lovat sänkt kommunalskatt och dem som partiet lovat bidrag till barnens vårdnad. Rune Gustavsson sade i en replik till fru Troedsson att för centern var fortfarande en kommunalskattesänkning en stor och viktig angelägenhet, men när centern hade en chans att genomföra en sådan tillsammans med socialdemokraterna, då svek centern. Jag vet inte om centerpartiet är någonting att tro på. Vad centerpartiet säger och hur det handlar är två olika saker som aldrig går ihop. Rune Gustavsson berörde i sitt tal också frågan om ekonomernas inställning till den ekonomiska politiken. Han sade att Sveriges finanser egentligen inte tål att man realiserar sådana förslag som höjda barnbidrag och sänkta marginalskatter. Det är klart att man kan ha delade meningar om var gränsen skall gå och hur mycket man kan sänka skatterna eller hur mycket man kan höja barnbidragen. Men finansutskottet, som är riksdagens utskott för den finansiella politiken, har klart uttalat att det finns utrymme över för båda de här punkterna. Men låt oss tala om den verklighet som råder i dag. Barnfamiljerna är pressade av dyrtiden och av de svårigheter som de borgerligas politik medfört för dem. Det var många barnfamiljer som medverkade till att de borgerliga fördes fram till makten år 1976, men de har grymt svikits av den regim som de förde fram till kanslihuset. De blir säkert inte glada över den text de kan läsa i mittenpartiernas reservation. På några få rader avverkas de problem som möter barnfamiljerna i dag: det är ”angeläget att snarast möjligt förstärka barnfamiljernas ekonomi. Detta är motiverat både för att ge barnfamiljerna kompensation för de prishöjningar som skett och för att öka barnfamiljernas konsumtionsutrymme.” Det är allt vad folkpartiet och centerpartiet orkat med att prestera när de skulle bemöta majoritetsskrivningen i utskottet. Men 65 öres barnbidragshöjning om dagen är verkligen inga krafttag att skryta med. Om man tar i betraktande att baslivsmedlen, som ju utgör barnfamiljernas väsentliga kost, har stigit kraftigt och att även priserna på kläder, skor och allt vad man behöver köpa till barnen gått i höjden, framstår den barnbidragshöjning som folkpartiet och centerpartiet står bakom närmast som generande liten. Den betyder knappast ens en kompensation för prishöjningarna och är absolut ingenting som ökar barnfamiljernas konsumtionsutrymme. I kvällens Rapport meddelade man att uppgörelse träffats med handeln om att priserna skall höjas med en viss procent. I samband med jordbruksuppgörelsen, som kommer fram på nyåret, kommer mjölken att höjas med 7-8 öre per liter. Köttet höjs med 30 öre, osv. Denna höjning drabbar alla konsumenter, men barnfamiljerna, som är stora mjölkkonsumenter, drabbas hårdare än andra. Det är sannerligen inte mycket som man bjuder barnfa miljerna, när man vill höja barnbidragen med 65 öre om dagen! Nr 55 Jag förstår att det inte är lämpligt med några mer omfattande skrivningar i Torsdagen den reservationen — det är bättre att dra en tystnadens slöja över de borgerligas 14 december 1978 politik gentemot barnfamiljerna. Moderaterna däremot har lagt ut texten ganska utförligt. De har ju också ett förslag som avviker från de andra partiernas, nämligen differentierade barnbidrag allt efter familjernas storlek, precis som man har i en del andra länder, bl.a. i Frankrike. Jag vill med anledning av vad Ingegerd Troedsson sade gärna understryka att flerbarnsfamiljerna onekligen har problem, större problem än de familjer som har ett mindre antal barn. Det finns ingen anledning att inte erkänna detta. Det är problem som vi naturligtvis måste försöka komma till rätta med. Men den motivering som moderata samlingspartiet anför är att de av bl.a. befolkningspolitiska skäl skulle vilja ha till stånd denna ändring. Socialutskottet genomförde i våras en hearing i befolkningsfrågan. Man kan, enligt mitt förmenande, inte av den hearingen dra slutsatsen att ett differentierat barnbidrag skulle påverka befolkningsstatistiken i positiv riktning. Sverige uppvisar i stort sett samma bild som andra utvecklade industriländer, dvs. en obenägenhet att ha många barn i familjerna. Om det skulle vara så att barnbidragens storlek påverkar benägenheten att ha fler barn i familjerna, är det recept som moderata samlingspartiet anvisar inte på något sätt tillräckligt. Familjerna skulle ju få 80 kr. mindre för de två första barnen, medan man skulle få 400 kr. mer än mittenpartiernas förslag för det tredje barnet. Men om man följer det socialdemokratiska förslaget, skulle det för en tvåbarnsfamilj innebära 600 kr. mer än vad moderaterna föreslår. En trebarnsfamilj skulle enligt det socialdemokratiska förslaget få 700 kr. mer än i moderaternas förslag. Först när man får en fembarnsfamilj skulle moderaternas förslag väga över något. Men hur många familjer i vårt land har fem eller fler barn? Man skall inte heller stirra sig blind på de differentierade barnbidragen och tro att de är lösningen på befolkningsproblemen eller på barnfamiljernas problem över huvud taget. Mycket hänger på hur det är med den kommunala barntillsynen. Och jag vet att moderaterna inte varit särskilt ivriga förespråkare för en utbyggnad av barnomsorgen, inte heller för att kvinnorna skall gå ut på arbetsmarknaden. Tvärtom förde moderaterna i valrörelsen 1976 en agitation där de förordade införande av vårdnadsbidrag, som skulle ha gynnat de bättre situerade genom att hustrun i de familjerna stannade hemma. Däremot ägnade inte moderaterna något särskilt stort intresse åt de ensamstående mödrarna, som tvingas att förvärvsarbeta för sitt uppehälles skull och som många gånger har svårt med passningen av sitt barn. De utgör också en viktig kategori i vårt samhälle. En ensamstående mor har rätt att bli respekterad som person, få tillsyn till sitt barn och få ett ekonomiskt stöd från 203 samhället. De orden kan f. ö. tjäna som ett inlägg i befolkningsfrågan och som en replik till moderaternas förslag om flerbarnsstöd. Jag tror inte att de differentierade barnbidragen skulle innebära någon ändrad syn på vårt förhållande i befolkningsfrågan. Jag tror i stället att vi, om vi gemensamt kan skapa ett mer barnvänligt samhälle i allmänhet, möjligen skulle kunna åstadkomma en ändring i befolkningsfrågan. Men det är en alltför lång och komplicerad historia för att jag skall hinna utreda den på några få minuter. Låt oss hoppas att den utredning som har igångsatts skall ge någon vink om vad det är för orsaker som ligger bakom att familjerna inte har benägenhet att skaffa fler barn. Jag tror att vi sedan kan ta upp denna diskussion. Att något måste göras är klart, men det är inte säkert att det skall göras på detta plan utan kanske på en rad andra områden i vårt samhälle. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om vi, Göran Karlsson, skall relatera barnbidragen till basbeloppet vill jag framhålla att barnbidraget var 17,3 96 av basbeloppet när trepartiregeringen trädde till i oktober 1976 och 17,9 96 när trepartiregeringen upphörde två år senare. Det framlades inget förslag om vårdnadsbidrag i samband med den här propositionen, sade Göran Karlsson. Nej, ett sådant förslag hörde inte hemma där, men jag kan glädja Göran Karlsson med att det kommer en sådan motion till våren. Det finns mycket starka argument för vårdnadsbidrag från både rättvisesynpunkt och valfrihetssynpunkt. Sedan till skattepolitiken. Vad finns det för någonting, Göran Karlsson, av kommunal skatteutjämning i det socialdemokratiska förslaget? Det är ju ett rabattsystem och ingenting annat. I den motion som vi har presenterat i samband med den här propositionen har vi sagt att det inte är riktigt att nu vidta denna sänkning av marginalskatterna. Det belopp på ungefär 1,1 miljarder som skulle disponeras för marginalskattesänkningar ville vi i stället använda till en kommunal skatteutjämning i samband med den kommunalskattereform som skulle genomföras till våren. Det är något helt annat än det som socialdemokraterna har fört fram. Vad finns det för kommunal skatteutjämning i det socialdemokratiska förslaget? Kan jag få ett svar på den frågan, Göran Karlsson?
Herr talman! Göran Karlsson erkände att flerbarnsfamiljerna har alldeles särskilda problem. Det erkännandet värdesätter jag. Göran Karlsson hänvisade också till Frankrike, som har differentierade barnbidrag. Frankrike har också något annat: en beskattning som tar hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. Olof Palme sade tidigare i dag att det viktigaste av allt var att hävda principen att skatt skall utgå efter ekonomisk bärkraft. Som jag försökte visa tidigare har vi definitivt inte ett skattesystem som tar hänsyn till den ekonomiska bärkraften. Jag visade ju bl.a. att en fyrbarnsfamilj enligt socialdemokraternas syn på erforderlig standard skulle behöva ungefär 200 000 kr. för att uppnå en acceptabel nivå. Är man inte beredd att ta hänsyn till antalet barn vid beskattningen måste man gå bidragsvägen, och vi har försökt visa en metod att via bidrag särskilt kunna underlätta förhållandena för de litet större familjerna. Det är inte så, Göran Karlsson, att vår motion främst är betingad av befolkningspolitiska hänsyn. Att vi tar upp befolkningspolitiken beror på att socialutskottet i våras i ett enhälligt betänkande krävde åtgärder utan dröjsmål. Vi har försökt anvisa en linje, men huvudsaken för oss var — och jag citerar ur vår motion — ”det helt otillfredsställande i att så många flerbarnsfamiljer lever under mycket knappa förhållanden”. Vi kan inte heller slå oss till ro med att bara avvakta statistiska centralbyråns undersökning. Den kommer inte att lösa några som helst ekonomiska problem för flerbarnsfamiljerna. Den kommer inte heller att på något vis underlätta möjligheterna för båda föräldrarna att förvärvsarbeta, eller lösa några andra problem för dem. Den är tvärtom farlig, börjar jag tro. Den är farlig, eftersom den tydligen alltmer kommer att användas som ett alibi för att ingenting göra. Flerbarnsfamiljernas situation behöver beaktas och förbättras helt oavsett befolkningsfrågan. Göran Karlsson sade att moderaternas förslag inte var tillräckligt. Nej, det är verkligen inte tillräckligt, men det är ett första litet steg att göra någonting för de här familjerna. Någon gång måste vi väl ändå börja. Sedan var det de ensamma mödrarna. Jag är glad för att Göran Karlsson tog upp också det problemet. Jag har under alla år som jag har varit politiskt aktiv reagerat för att man har talat om valfrihet, men inte varit beredd att åstadkomma någon valfrihet för de ensamma mödrarna. Vi skall återkomma i den frågan i början av nästa år.
Herr talman! Jag tror att vi kan vara tämligen överens om att någonting måste göras i befolkningsfrågan. Men vad som skall göras vågar jag inte yttra mig om nu. Låt oss avvakta den undersökning som statistiska centralbyrån arbetar med. Vi hoppas att den skall kunna ge någon vägledning. Beträffande moderaternas politik i största allmänhet kan jag ändå inte säga annat än att den varit till förfång för barnfamiljerna och för de svagaste löntagarna. Udden på den politik som moderaterna bedrivit i regeringsställning — med Gösta Bohman som primus motor — har varit riktad mot löntagarna och alldeles speciellt drabbat dem som har det svårt, som har små inkomster. Det kan inte fru Troedsson trolla bort med allt sitt tal om nödvändigheten av att lösa befolkningsfrågan och problemen för flerbarnsfamiljerna. Jag understryker dock vad jag sade förut, nämligen att flerbarnsfamiljerna onekligen har problem och om möjligt bör stödjas. Man kan tvista om huruvida det skall ske på det sätt som moderaterna föreslår. Sedan vill jag bemöta Rune Gustavsson. Han förde in skattefrågan i bilden, och det må vara hänt, men där kan inte centerpartiet skryta med att ha gjort någon speciellt stor insats. Nu försöker Rune Gustavsson krypa undan genom att säga att den föreslagna lösningen inte innebär någon kommunal skatteutjämning. Men vi har ju en särskild metod för utjämning av de kommunala skatterna, Rune Gustavsson. Vi ville sänka kommunalskatten för skattebetalarna med 10 20. Hade inte det varit en gärning väl värd för centerpartiet att stödja i stället för att säga att förslaget inte innebär någon kommunal skatteutjämning? — Det är sällan jag har hört maken till dålig advokatyr, Rune Gustavsson.
Herr talman! Det är uppenbart att något behöver göras för de stora barnfamiljerna, sade Göran Karlsson. Jag vill än en gång stryka under att jag sätter stort värde på detta erkännande. Jag kan också förstå att Göran Karlsson inte är beredd att så att säga vid sittande bord ta ställning till vad som ärden bästa vägen. Jag är däremot orolig för att Göran Karlsson säger att man skall avvakta utredningen. Det ville socialdemokraterna definitivt inte göra så sent som i våras. Jag skulle vilja be Göran Karlsson och socialdemokraterna i övrigt att studera de tablåer som jag visade. Jag försökte med dem klargöra hur fruktansvärt låst situationen i dag är för barnfamiljerna och att enda vägen ut ur den låsta situationen — om man inte vill gå skattevägen — är att införa högre bidrag eller motsvarande till de här familjerna. Det får inte bli så att medan gräset gror dör kon. Jag är mycket tacksam för den här öppenheten, och jag skulle önska att samtliga riksdagens partier var beredda att visa en sådan öppenhet. Något måste göras, och det måste göras snabbt.
Herr talman! Det var Göran Karlsson som förde in skattefrågan i sitt föregående inlägg. Det som är väsentligt i skattefrågan, Göran Karlsson, är att vi får en kommunal skatteutjämning. Socialdemokraterna var ju med i KEU och hade inte någon annan uppfattning där än att vi skulle ha en ordentlig utjämning. När det gäller det förslag som nu konstruerats undrar jag om någon av de socialdemokratiska ledamöterna verkligen tar det på allvar. Jag tror att det är någonting man har hittat på så där i sista stund. Jag tror inte att ens Göran Karlsson menar så mycket allvar med detta. Han säger vidare att det jag anförde var dålig advokatyr — men jag gjorde bara ett faktiskt konstaterande när det gäller skattefrågan.
Herr talman! Nej, Rune Gustavsson, så lätt går det inte att komma ifrån sina uttalanden. Socialdemokraterna i kommunalekonomiska utredningen gav klara besked i sin reservation till det betänkande som framlades. De syftade till en klar utjämning mellan olika kommuner. Men jag vill också erinra om att redan i nuet har vi en kommunalskatteutjämning, det kan inte Rune Gustavsson komma ifrån. Men menar verkligen Rune Gustavsson att de socialdemokratiska ledamöterna i denna riksdag inte skulle stå bakom det förslag som man har lagt fram i skattefrågan? Menar Rune Gustavsson att vi skulle vara så hopplösa i fråga om att kunna sätta oss in i problemet? Nej, det är genom centerns obotfärdighet vi har hamnat där vi nu är. Om centern hade menat allvar med sitt tal om att man skulle utjämna kommunalskatterna hade man röstat på vårt förslag när det förelåg. Men det rådde centerpartiet inte med. Det är så många gånger vi upplevt hur centerpartiet uttalar sig på ett sätt, men när man sedan ställs inför faktum, då röstar man på ett annat sätt. Det är centerpartiets vanliga taktik. Till fru Troedsson vill jag som avrundning på den här debatten säga att om man hade genomfört det socialdemokratiska förslaget till barnbidragshöjning hade ju barnfamiljerna upp till fyra barn fått det bättre än med det förslag som moderata samlingspartiet har lagt. Det kan inte fru Troedsson jäva.

Herr talman! Bara några reflexioner i detta sena skede av debatten. Vi har i vår motion 98 föreslagit en barnbidragshöjning med 500 kr. per barn och år. Socialutskottet föreslår hälften så mycket. Arbetarpartiet kommunisterna har lagt sitt förslag därför att det ligger i linje med den allmänna filosofi som vi har utvecklat i annat sammanhang, nämligen att konsumtionen behöver stimuleras, inte strypas åt, därför att levnadsstandarden måste försvaras. Klart är att låginkomsttagarna, framför allt barnfamiljerna, drabbas hårt av den ekonomiska kris som kännetecknar situationen i vårt land. De har fått sänka sin standard. Man må trolla med siffror hur mycket som helst, men man kan få bekräftelse på detta genom att gå ut och tala med barnfamiljerna. Där är svångremspolitiken en plågsam realitet. Vi hade i en valkampanj en paroll som löd: Barnen behöver generalernas klöver. Den parollen är högaktuell i dag. Regeringen anser inte att man har råd att göra en rejäl höjning av barnbidragen, men i detta samhälle har man samtidigt råd att slussa över 14 miljarder kronor till militära ändamål! Man har råd med en aldrig tidigare skådad generositet mot storfinansen genom den väldiga flora av subventioner som nu ytterligare utvecklas, men man har inte råd med en höjning av barnbidragen. Moderata samlingspartiet vill begränsa barnbidragshöjningen till 200 kr. Då skulle man, säger partiet, ”ge vissa barnbidragsfamiljer ett skattefritt tillägg, nämligen med 400 kr. per barn och år för det tredje och följande barnen i familjen”. Men jag måste säga, som flera talare i den här debatten redan har sagt, att det är en lösning som jag inte tror ett dugg på. Det är möjligt att man därmed skulle kunna locka fram ett och annat extra barn till världen, men det vore i realiteten att lura människor. Vi har en låg nativitet i det här landet, det är riktigt. Men lösningen ligger inte i att man premierar folk för att sätta flera barn till världen. I dagens läge tvekar många — med rätta! Jag vill påstå att det vittnar om ansvar. Är det underligt att man tvekar att sätta barn till världen i ett samhälle där man inte ens är garanterad den elementära mänskliga rättigheten, rätten till arbete? Är det underligt att man tvekar när man befinner sig i ett samhälle som på en rad områden kännetecknas av kris och upplösningstendenser, när man inte vet om det finns en daghemsplats när det blir dags, osv.? Det avgörande för ett samhälle som vill ta emot flera barn är att man på alla områden skapar ett barnvänligt klimat — på det ekonomiska, sociala och även kulturella området. Det måste finnas daghemsplatser för alla och trygghet inför morgondagen. Man måste på bred front gå in för att förbättra barnfamiljernas villkor. Det måste på sikt vara den enda riktiga målsättningen, men den ryms inte i den moderata filosofin. Den går inte ihop med svångremspolitiken. Regeringen har i sin proposition sagt att en konsumtionsökning på ca 2 26 skulle vara en rimlig avvägning. Men det är mycket tveksamt om de åtgärder som regeringen går in för får den blygsamma effekten. Det kan lika gärna bli en motsatt utveckling. Vi har i vår motion och i andra sammanhang pläderat för en ökning av konsumtionen. Vi har gjort det av flera skäl. Om medborgarna minskar sin konsumtion, blir följden att produktionen avtar. Folk köper mindre. Det blir minskad avsättning för de varor som produceras, och det hjälper verkligen inte upp sysselsättningen. Vi anser därför att barnbidragen bör höjas betydligt mer än vad utskottet och regeringen vill gå med på. Vi ser det helt enkelt som en av flera delar i kampen för att försvara arbetarklassens standard. Jag yrkar bifall till vår motion nr 98.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 vid innevarande riksmöte behandlas den del av proposition nr 50 om inriktningen av den ekonomiska politiken som rör förslaget om ändring av det förlängda barnbidraget och studiebidraget. Förlängt barnbidrag till studerande över 16 år i grundskola och studiebidrag till studerande mellan 16 och 19 år i gymnasial utbildning utgår nu med 188 kr. per månad. I propositionen föreslås att det allmänna barnbidraget fr.o.m. den 1 januari 1979 ökas med 240 kr. per år och barn från nuvarande 2 260 kr. till 2 500 kr., eller med 20 kr. per månad. Då det förlängda barnbidraget och studiebidraget till sina belopp bör överensstämma med det allmänna barnbidraget föreslås i propositionen även här en ökning med 20 kr. per månad från nuvarande 188 kr. till 208 kr.

Vi har här att ta hänsyn till förut nämnda behov men också till kostnadssidan och till risken för en ökad inflation. Vi har med all säkerhet att se fram mot ett rätt stort budgetunder — Nr 55 skott, vilket någon gång ändå måste betalas, och vi har inte minst att ta hänsyn till den risk för en ökad inflation som jag förut talade om. Vi från centern anser att ingenting kan vara mer förödande för barnfamiljer med begränsade inkomster eller för studerande som måste lita till dessa bidrag under sin studietid än en ökad inflation. Därför måste de åtgärder som vidtas för att öka dessa gruppers köpkraft vara så avvägda att de inte genom en ökad inflation omedelbart urholkas utan verkligen leder till en varaktig köpkraftsökning. Herr talman! Det är med anledning härav som jag yrkar avslag på socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13 och bifall till reservationen 1 i samma betänkande, vilken är undertecknad av centerns och folkpartiets representanter i utskottet.

Herr talman! Av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 framgår att samtliga partier i utskottet är helt eniga om att studiebidraget och det förlängda barnbidraget måste höjas. Men sedan är det slut med enigheten mellan partierna. Betänkandet upptar inte mindre än fyra olika förslag till beloppsgränser. I propositionen har föreslagits att bidragen skall höjas med 20 kr. per månad. I en socialdemokratisk motion föreslås höjningen bli 42 kr. per månad och i vpk-motionen föreslås en höjning med 73 kr. per månad. Som en konsekvens av yrkandet i motionen 91 av Gösta Bohman m.fl. har i motionen 92 —- även den med Gösta Bohman som första namn — föreslagits en något mindre höjning av studiebidraget och det förlängda barnbidraget än vad som föreslagits i propositionen. Statsrådet Wikström har meddelat att han i början av nästa år ämnar föreslå riksdagen en reformering av stödet till de 18-19-åringar i gymnasial utbildning som nu erhåller studiebidrag inom studiehjälpen. Dessutom kommer troligtvis denna reform att kunna träda i kraft redan den 1 juli nästa år. Det är bl.a. mot bakgrund av detta som vi i den moderata motionen har föreslagit att höjningen skall sättas till 17 kr. per månad, en minskning med 3 kr. per månad i förhållande till propositionens förslag. Men därutöver föreslår vi i motion 92 — som en given följd av förslaget i motion 91 — att ett särskilt skattefritt flerbarnstillägg med 400 kr. per barn och år skall utgå fr.o.m. det tredje barnet till familjer där tre eller flera barn under 18 år är berättigade till studiebidrag eller förlängt barnbidrag. Samtliga de i motionen väckta förslagen har avstyrkts av utskottet. Detta finner jag en smula märkligt, bl.a. mot bakgrund av att riksdagen för ett drygt halvår sedan — i maj 1978 — enhälligt biföll socialutskottets betänkande 1977/ 78:32 och därmed i princip beslöt att åtgärder snarast bör vidtas med anledning av den oroande befolkningsutvecklingen. Motion nr 92 utgår dock inte ifrån att de förslag vi väckt i sig skulle ha någon inverkan på den brydsamma nativitetssituationen utan är snarare att betrakta som en markering och en inriktning att ta fasta på för framtiden. Det 209 är nämligen ingen nyhet för oss att många flerbarnsfamiljer i dag lever under ytterst knappa ekonomiska förhållanden. Herr talman! Dessa frågor har helt nyligen diskuterats här i kammaren, varför jag inte har för avsikt att fördjupa mig vidare i vare sig befolkningsfrågan eller flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation. Jag vill bara peka på att dessa frågor har betydelse även när vi skall fatta beslut om studiebidraget. Mot bakgrund av detta har Allan Åkerlind och jag reserverat oss mot socialförsäkringsutskottets hemställan till förmån för de förslag som lagts fram i den moderata motionen. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Om denna avslås kommer jag att stödja reservation nr 1.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande 1978/79:13 behandlat den del av propositionen 50 som innefattar förslag om höjning av det förlängda barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen. I samband därmed har utskottet också helt eller delvis behandlat två partimotioner från socialdemokraterna, en motion från moderata samlingspartiet och en motion från vänsterpartiet kommunisterna. Den ena av de behandlade socialdemokratiska motionerna, 1978/79:2, väcktes vid riksmötets början och innefattade förslag till omedelbara åtgärder för att stärka barnfamiljernas ekonomi, bl.a. genom att ett extra belopp om 375 kr. till det förlängda barnbidraget och studiebidraget skulle utbetalas under hösten 1978. Genom att den borgerliga majoriteten i utskottet inte tillät att detta förslag prövades förrän i samband med behandling av den förevarande propositionen, kunde de extra åtgärderna inte genomföras i tid. Vi har därför ånyo fört fram förslag om höjda förlängda barnbidrag och studiebidrag i anledning av proposition 50, men nu som en permanent förstärkning av dessa barnstöd. Det förlängda barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen utgår som bekant med samma belopp per månad som det allmänna barnbidraget och utgör en fortsättning av detta barnstöd i det fall barnet studerar efter fyllda 16 år. Överensstämmelse föreligger också mellan socialförsäkringsutskottets förslag till höjning av de båda stödformerna till studerande ungdomar över 16 år och socialutskottets förslag till höjning av barnbidraget. Socialutskottets betänkande har ingående behandlats här. Jag skulle tro att herr talmannen vid denna tidpunkt på kvällen inte har några invändningar om jag nu avser att i hög grad förkorta mitt anförande. Då vill jag bara säga att samma skäl för utskottets ståndpunkt som socialutskottets talesman Göran Karlsson framfört kan från min sida åberopas i en debatt om socialförsäkringsutskottets betänkande 13. Jag hänvisar alltså till socialutskottets talesman Göran Karlssons inlägg här tidigare. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! De olika förslagen om höjning av studiebidragen och det förlängda barnbidraget ansluter sig till resp. partiers förslag om höjning av det allmänna barnbidraget. Det är en gammal princip, och jag menar att det inte finns anledning att ändra den principen i det här sammanhanget. Tidigare i dag har Kersti Swartz framhållit, i anknytning till socialutskottets betänkande, att regeringens förslag till höjning av barnbidraget är väl avvägt. Samma sak sade Arne Magnusson för en liten stund sedan. Jag instämmer i det och tillstyrker regeringens förslag om höjning av studiebidraget och det förlängda barnbidraget till 208 kr. per månad. Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Men utöver detta skulle jag vilja säga ett par ord i anknytning till diskussionen om befolkningsutvecklingen — det har ju framhållits att det föds så litet barn i landet — och moderaternas förslag i det sammanhanget att ge ett extra tillägg till flerbarnsfamiljer. Jag är medveten om att familjer med många barn kan ha det ekonomiskt besvärligt, men jag är inte så alldeles säker på att den väg som moderaterna föreslår är den rätta att gå. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har ett ordentligt beslutsunderlag, om man vill vidtaga åtgärder. Låt mig påminna om vad en företrädare för statistiska centralbyrån sade i ett nyhetsprogram för några dagar sedan i TV. Han talade om att man håller på med sådana här studier och nämnde att det ser ut som om det skulle vara så, att det är flera familjer än tidigare som nu inte skaffar sig några barn alls och att det är detta som gör att det föds så pass få barn i landet. Bakgrunden till att många familjer inte skaffar sig barn är mycket komplicerad, och någon diskussion på det området tänker jag inte ge mig in på i dag — det skulle föra alldeles för långt.
Herr talman! Till fröken Bergström vill jag säga att vad som är den rätta vägen när det gäller att hjälpa upp flerbarnfamiljernas ekonomiska situation har inte heller vi uttalat oss om vare sig i vår motion eller i reservationen på denna punkt. Vi har inte gjort anspråk på att våra förslag skulle vara på något sätt de rätta lösningarna, men vi har sagt att detta är en väg— en början om än en blygsam sådan. Kanske är det en början i rätt riktning.
Herr talman! Jag kan dock bara tolka förslaget så, att man konstaterar att familjer väljer att nöja sig med två barn och att man då skulle ge så att säga ett ekonomiskt tillägg för varje barn utöver dessa två. Säger man att förslaget på detta sätt är en början och undersökningar sedan visar att det inte alls är rätt väg att fortsätta på när det gäller att lösa problemen, så kan det visa sig svårt att återvända. Man har under sådana förhållanden startat med fel insats.
Herr talman! Fröken Bergström har kanske helt enkelt hängt upp sig litet för mycket på att detta skulle vara en lösning av befolkningsfrågan, men det har vi aldrig påstått att förslaget skulle vara. Vad vi säger är att det kan underlätta den ekonomiska situationen för flerbarnsföräldrarna, det är det vårt förslag har syftat till. Vi tror icke att vi med detta kan lösa befolkningskrisen.

Herr talman! För arbetarrörelsen har det alltid varit en viktig och central fråga att bereda arbete och därmed en meningsfull tillvaro för människorna i vårt samhälle. I samverkan med den fackliga rörelsen har socialdemokratin i såväl regeringsställning som opposition byggt upp en arbetsmarknadspolitik som värnar om människornas sysselsättning, regional utveckling och stigande välfärd i vårt samhälle. Samhällets insatser måste i hög grad bygga på aktiv näringspolitik och ekonomisk politik i samverkan med utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken. Debatten här i kammaren i dag har bekräftat detta samband. Jag finner inte anledning att ytterligare kommentera den debatten, utan begränsar mig till att ansluta mig till de inlägg som gjorts av de socialdemokratiska talarna i debatten. Vi hade i våras en utförlig debatt här i kammaren om ungdomsarbetslösheten. Debatten var föranledd av förslag från den dåvarande borgerliga trepartiregeringen i en proposition signerad statsråden Wirtén och Mogård. Från socialdemokratiskt håll ställde vi oss åtskilligt kritiska till vad som då föreslogs från regeringshåll. Vår kritik kan sammanfattas så att vi inte kunde finna att regeringsförslagen innebar att man tog några nya grepp för att lösa problemen med ungdomsarbetslösheten. Förslagen föreföll närmast ha till syfte att samordna redan pågående aktiviteter. Det var inte fråga om att avdela några nya resurser för att komma till rätta med problemen. Med anledning av nämnda proposition i våras lade vi i en partimotion fram förslag i 25 punkter om konkreta åtgärder. Bortsett från ett par punkter blev våra förslag i, kan man säga, vanlig ordning nedvoterade av den borgerliga majoriteten, som förlitade sig till de riktlinjer som dragits upp i propositionen. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som utskottet gjorde bedömningen att arbetslösheten bland unga skulle öka framemot sommaren 1978. Men man drog inte de praktiska konsekvenserna av denna, som det skulle visa sig, riktiga prognos. Våra farhågor kom att besannas långt mer än vi väntat. Än värre är att regeringens och den borgerliga majoritetens agerande drabbar de unga. De nya riktlinjerna trädde i kraft med ingången av tredje kvartalet i år. Under den perioden nådde ungdomsarbetslösheten högre tal än någonsin tidigare. Det inträffade med en regering sammansatt av de partier som åren före regeringstillträdet stoltserade med att det var de som hade ställt upp det allmänt accepterade målet att alla ungdomar som lämnar skolan skall garanteras praktik, arbete eller fortsatt utbildning. Mot bakgrunden av de Nr 55 drastiskt ökade arbetslöshetstalen under sommaren och förhösten fann vi socialdemokrater det nödvändigt att på nytt aktualisera en rad åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Vi gjorde det i den vid riksmötets början väckta motionen nr 2. Liksom i våras spänner våra förslag över ett brett register av åtgärder av både utbildningsoch arbetsmarknadspolitiskt slag. De krav vi har ställt är: ”De utbildningspolitiska inslagen utgörs av förstärkning av den uppsökande studieoch yrkesorienteringen , utvidgning av verksamheten med SSA-råd lokalt, regionalt och centralt. De i höst inledda försöken med individualiserad utbildning åt vissa ungdomar varvad med praktik bör bedrivas i alla kommuner och inte bara i begränsad skala. Särskilda insatser bör också göras för att handikappade ungdomar skall kunna delta i denna utbildningsform och speciella resurser bör avsättas för att på annat sätt ta hand om socialt handikappade ungdomar. Därutöver tar vi upp frågor om meritvärdet av vissa kurser i arbetsmarknadsutbildningen vid ansökan om utbildning i gymnasieskolan samt om kartläggning av de ungas samlade utbildningsbehov med sikte på nya kurser i gymnasieskolan för intagning på vårterminen. Den arbetsmarknadspolitiska delen utgörs av förstärkning av arbetsmarknadsverket med 150 nya tjänster och vissa åtgärder för att underlätta för unga förtidspensionärer att återgå till arbetslivet. Vidare ingår att praktikbegreppet skall definieras i lagen om anställningsskydd och att praktikplatser skall kunna tas fram med stöd av den s.k. främjandelagen. Försök bör också göras med att ålägga privata och offentliga arbetsgivare att utarbeta planer för beredskapsarbeten åt unga. Slutligen begärs att inslag av handledning, yrkesvägledning, förmedlingskontakter m.m. skall ges åt alla ungdomar som sysselsätts i beredskapsarbeten.” Utskottsmajoriteten avstyrker förslagen i vår motion av två skäl. Man säger sig konstatera att de åtgärder vi föreslår i huvudsak är en upprepning av de förslag vi presenterade i våras. Men självfallet håller vi fast vid förslag som vi anser vara sakligt väl underbyggda. Jag vill påminna om att våra förslag i stor utsträckning utgår från uppslag som fördes fram förra hösten av sysselsättningsutredningen och som mot bakgrunden av den utveckling jag nyss skisserade är lika aktuella nu. Vidare är det så att det program vi vill genomföra också innesluter åtgärder som bedömts som angelägna av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor, DELFUS, och därför aktualiserats av delegationen tidigare i höst. Det är den delegation som tillsattes av regeringen på initiativ av socialdemokraterna förra hösten. Vidare hänvisar utskottsmajoriteten till regeringens åtgärdsprogram som presenterades tidigare i höst. Enligt det programmet skall, har det anförts, uppemot 100 000 ungdomar kunna tas om hand i olika former av utbildning samt praktikoch beredskapsarbeten. I vår reservation till utskottets betänkande finner vi det i och för sig tillfredsställande att regeringen beslutat om åtgärder. Men man borde ha lyssnat till våra varningar i våras och planerat 213 i tid. Nu kan vi inte befria oss från misstanken att arbetslöshetstalet för ungdomar i augusti i år, 54 000 — det högsta någonsin under 1970-talet — blev en larmsignal som fick regeringen att komma till insikt om att något måste göras. Enligt vår bestämda mening är regeringens åtgärdspaket inte tillräckligt, utan det behöver kompletteras. Det är bra om man försöker mildra verkningarna av ungdomsarbetslösheten i vinter. Men man kan knappast räkna med att problemen är lösta därefter. Som utskottet med rätta påpekade i våras finns det anledning till oro även på längre sikt, eftersom de årskullar av 16-åringar som nu och en bit in på 1980-talet lämnar grundskolan kommer att vara betydligt större än motsvarande årskullar under den gångna delen av 1970-talet. Detta ökar kraven på utbildningsoch arbetsmarknadspolitiska insatser. I vårt program finns därför en rad inslag som får verkan även på längre sikt. Detta är av avgörande betydelse därför att arbetslösheten får allvarliga följder när den drabbar unga människor. Arbetslöshet och otrygghet kan prägla en hel generations inställning till samhället. Det är förståeligt om ungdomarna underkänner ett samhälle som inte kan ta till vara deras arbetsvilja. De känner sig överflödiga, och många förlorar tron på sig själva. Herr talman! Med hänsyn till den omfattande debatt vi hade i våras om ungdomsarbetslösheten och till de interpellationsdebatter i ämnet som förekommit tidigare i höst skall jag begränsa mitt inlägg i denna del till det nu anförda. Jag finner dock anledning att understryka kravet i vår motion på förstärkning av arbetsförmedlingens resurser. I detta ligger en förutsättning för att vi skall kunna förverkliga de arbetsmarknadspolitiska besluten. Åtgärderna måste utformas så att man erhåller en individuell service vid arbetsförmedlingen. Arbetslösa ungdomar har större behov av personlig vägledning än de flesta andra arbetssökande. De saknar arbetslivserfarenhet, en stor del är osäkra i sitt yrkesval. En del befinner sig kanske också i en svår social situation. Det krävs ofta en tidsödande verksamhet av arbetsförmedlarna för att stödja och hjälpa dessa ungdomar. Det gäller att i förtroliga samtal med ungdomarna klarlägga deras situation, skapa intresse och ge tilltro till deras förmåga att gå ut i förvärvslivet och möta de uppgifter som väntar. Det är bl.a. genom personliga insatser från arbetsförmedlarnas sida dessa problem kan lösas. Jag ber därmed att få yrka bifall till reservationen 3 av Bengt Fagerlund m.fl. Avslutningsvis skall jag med några ord motivera vårt ställningstagande till yrkandet i vpk-motionen 1 om bevarad sysselsättning inom textilbranschen motsvarande 2 000 årsarbeten. Som framgår av vårt särskilda yttrande till betänkandet har vi inte ställt oss bakom det motionsyrkandet, därför att vi anser att det behövs andra grepp än de vpk har föreslagit i motionen för att komma till rätta med svårigheterna inom textilbranschen. Vårt ställningstagande kan alltså inte tolkas som att vi inte vill erkänna de svåra problemen inom denna bransch. Tvärtom har vi länge drivit kravet på en samlad plan för tekoindustrins utveckling. Det har vi nu fått gehör för. Med anledning av en motion från vårt parti har näringsutskottet enhälligt i sitt nyligen avgivna betänkande nr 16 uttalat sig för att den till våren aviserade propositionen om tekoindustrin bör innehålla en övergripande plan för samhällets insatser på tekoområdet såväl på kort som på lång sikt. Det är, herr talman, min förhoppning att denna plan snabbt arbetas fram. Situationen inom denna bransch motiverar detta.

Herr talman! Vårt land har i jämförelse med många andra länder en hög förvärvsgrad bland befolkningen och en jämförelsevis låg arbetslöshet. Att vi nått därhän beror nog på att partier och organisationer prioriterar sysselsättningen som en förstahandsfråga och på att stat och kommun satsar förhållandevis kraftfullt på att rätten till arbete skall kunna bli en realitet för människorna. Ändå har vi nu mycket stora problem för sysselsättningen. Det gäller inte minst ungdomen, och jag vill instämma med vad Erik Johansson nyss sade beträffande samhällets ansvar för den. Vi är starkt beroende av världen runt omkring oss. En fortsatt stark satsning från samhället är nödvändig. Från centerns sida har vi sagt att från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet fordras minst 400000 nya jobb. Det är svårt för oss att begripa att socialdemokraterna försöker förlöjliga en sådan målsättning. Den behöver genomföras för att människor i olika bygder skall ha en någorlunda lika möjlighet att få arbete. Under trepartiregeringens tid har 60 000 nya jobb kommit till. Det är kanske värt att notera detta. Under 1975 och 1976 drevs en politik som medförde att vårt land förlorade konkurrenskraft och marknader såväl på export som hemma. I hög grad var det då fråga om självförvållade svårigheter. Svårigheterna klarades genom ökade insatser från arbetsmarknadsmyndigheternas sida, t.ex. lagerproduktion, ökade beredskapsarbeten och ökad utbildning. Statistiskt sett hade vi mycket gynnsamma siffror att visa upp inför omvärlden. Antalet sysselsatta genom beredskapsåtgärder, samhälleliga åtgärder, ökade emellertid undan för undan. Under slutet av 1976 och under 1977 kom de internationellt omfattande strukturförändringarna på allvar in i vårt näringsliv. Den dåvarande trepartiregeringen tvekade inte att ta samhällets resurser i anspråk för att rädda sysselsättningen. Detta har förskaffat oss stora skulder till utlandet, men det var värt sitt pris. Det viktigaste i vårt samhälle är alltjämt att upprätthålla en hög sysselsättning. Genom exempelvis devalveringar, vilka var helt nödvändiga på grund av den tidigare för lättsinniga politiken, genom borttagande av arbetsgivaravgifter och genom en ansvarsfull lönerörelse m.m. kunde kostnaderna för produktionen i näringslivet begränsas. Därigenom kunde vi sälja vår produktion 1977 och 1978. Sänkningen av löneskatterna har dessutom medfört att kommunerna och landstingen kunnat begränsa sina skatteuttag. Inflationen har därmed dämpats. Vi har fått en omläggning av den ekonomiska politiken. Tack vare denna är vårt land på väg mot rätt kurs. En viktig förutsättning är emellertid att vi kan dämpa inflationen ännu mer. Socialdemokraterna har lagt fram sina förslag. Om dessa hade gått igenom skulle — som vi nu i efterhand kan konstatera — näringslivet ha haft åtminstone 20 96 högre kostnadsläge enbart på grund av att man inte genomfört devalveringarna och inte frigjort sig från den tyska valutan. Vi skulle dessutom ha haft betydligt högre löneskatter. Man vågar knappast tänka på hur vår sysselsättningssituation skulle ha varit om socialdemokraternas förslag hade gått igenom. Vi skulle naturligtvis ha haft en mycket högre arbetslöshet och mycket högre landstingsoch kommunalskatter. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik skapas grunden för en trygg sysselsättning. Det mesta vad gäller orsakerna till dagens läge i vårt land är redan debatterat efter en lång dag. Jag skall därför, herr talman, nu endast ta upp en fråga som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15. Det gäller förslaget till höjda flyttningsbidrag. Enligt propositionen nr 50 s. 94 anser folkpartiregeringen att det är ”nödvändigt att snarast förbättra flyttningsbidragen för både definitiva flyttningar och tillfälliga pendlingar mellan två orter”. Man tidigarelägger således med ett halvår höjningarna av olika flyttningsbidrag som arbetsmarknadsstyrelsen föreslår för nästa budgetår. När det gäller höjningen av starthjälpen för ensamstående är den ungefär dubbelt så stor som penningvärdeförsämringen. Arbetsmarknadsutskottets majoritet måste här ha en helt felaktig argumentering. Det är här fråga om den mest flyttningsbenägna unga arbetskraften, som man främst försöker påverka att flytta. Motivet för åtgärden är att öka tempot och omfattningen av den geografiska omflyttningen av människor. Folkpartiregeringen ändrar alltså inriktning av flyttningspolitiken mitt under ett budgetår. Moderater och socialdemokrater stöder regeringen. Det är desto mer anmärkningsvärt som riksdagen beslutat om ett förslag till en mera decentraliserad regionalpolitik. Det förslaget skall läggas fram om tre fyra månader. Det förslag som regeringen nu lägger fram om högre bidrag för att öka den geografiska omflyttningen kommer helt klart att motverka åtgärder för en mera aktiv regionalpolitik med prioritering av de svagare orterna. Att redan från den 1 januari nästa år öka penningbidragen för flyttning innebär givetvis en stimulans att flytta, även om ökningen endast återställer realvärdet från den 1 juli 1977, eftersom inga reella förbättringar med samtidig verkan föreslås för att öka sysselsättningen där arbetslösheten finns. Centern föreslår i reservationen 1 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 att realvärdet på flyttningsbidragen återställs men samtidigt att resurserna ökas för att oönskad flyttning skall kunna undvikas, genom höjningen med 3 milj.kr. till särskilda stödåtgärder i glesbygder på den tilläggsbudget som vi nu behandlar. Det är pengar som vi sparar in genom att endast kompensera för inflationen sedan den 1 juli 1977. Dessutom föreslår vi en förstärkning av resurserna till de regionala utvecklingsfonderna. Den bör kunna tas upp på tilläggsbudget II, som brukar läggas fram samtidigt med Nr 55 statsbudgeten. Torsdagen den Majoriteten i utskottet torde inte kunna förneka att folkpartiregeringens 14 december 1978 förslag innebär stimulans för ökad flyttning. Man försöker komma förbi detta som jag tycker generande faktum genom en ganska slingrande utskottsskrivning. Utskottets majoritet slår emellertid i skrivningen indirekt fast riktigheten i centerns motivering i reservationen 1. Budgetministern uttalade klart och tydligt i TV för kort tid sedan att en geografisk omflyttning av människor var nödvändig och att det är därför som regeringen tidigarelägger höjningarna av flyttningsbidragen. Om folkpartiregeringen avser att förstärka de svagare arbetsmarknaderna med effekt på dagens och morgondagens befolkningsoch sysselsättningsutveckling på de svagaste orterna, borde den samtidigt ha föreslagit särskilda regionalpolitiska insatser för dessa. Det är detta som också utskottsmajoriteten menar har betydelse för dessa orter.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

Herr talman! Till behandlingen av och debatten om den ekonomiska politiken och skatterna hör också frågorna om de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag skall i detta anförande begränsa mig till att kommentera reservationen 4 som vi moderater har fogat vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15. Principen om allas rätt till arbete är den princip som ligger till grund för det arbete som var och en av oss utför i vår politikergärning. Principen utgör utgångspunkten för alla våra ansträngningar för att lösa sysselsättningsproblemen. Jag vill särskilt understryka detta därför att denna princip är ett av kännetecknen för svensk politik. Vi behöver inte resa så långt utanför vårt lands gränser för att upptäcka att denna princip inte alls är så självklar på alla håll. Jag vill också understryka detta, eftersom det trots allt finns ett fåtal svenskar som på allvar säger: Inte vill dom där gubbarna i ledighetskommittén ha jobb, inte. Eller också säger de: Det är strunt med dagens ungdom. Dom bara går och drar. Inte vill dom ha jobb, inte. Hur är det med den principiella utgångspunkten? Vill verkligen alla — varenda människa i det här landet — ha jobb? Ställs frågan på det sättet kan man ibland få ett överraskande svar: Ja, jag undrar, jag. Vi har en ny grabb på lagret, som inte passar tiderna. Han är ofta sjuk, särskilt på måndagarna. Jag tror att ni känner igen den typen av kommentarer eller omdömen. Men frågar man om varje människa verkligen innerst inne vill ha ett jobb, om varje människa har detta grundläggande behov, då instämmer de allra flesta i principen om allas rätt till arbete. Samtidigt är man, tror jag, medveten 217 om att bakom exempelvis en arbetstagares ointresse eller likgiltighet på arbetsplatsen ligger en mängd olika orsaker. Det kan vara fråga om en dålig start i barnaåren, det kan ha gått snett i skolan, yrkesvalet blev kanske totalt fel, själva arbetsuppgiften kanske upplevs meningslös, den psykiska eller fysiska arbetsmiljön kan vara pressande, osv. Jag tror det är viktigt att då och då påminna oss om principen om allas rätt till arbete. Det är inte minst riktigt när sysselsättningsproblemen är så stora som de är och skattebetalarna år efter år måste satsa alltmer på arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är inte minst viktigt att slå fast den här grundprincipen, när man kritiskt vill granska de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetsmarknadspolitiken får inte bli en den svenska politikens heliga ko. Nej, ta bort glorian på kossan! Gå i närkamp med verkligheten utan skygglappar! Se sanningen i vitögat! Är verkligen erfarenheterna av många års arbetsmarknadspolitiska åtgärder enbart goda? Jag tror att vi får, och bör, erkänna misstagen och diskutera alternativ. Vet ni, bästa kolleger här i kammaren, att de arbetsmarknadspolitiska insatserna under 1970-talet kostat närmare 50 miljarder kronor? Budgetåret 1970/71 var kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska insatser 2,4 miljarder. 1975 78, det som alltså avslutades i somras, kostade närmare 10 miljarder. År 1970 var antalet handläggare vid arbetsförmedlingarna 1 900. I år är antalet arbetsförmedlare nästan dubbelt så stort, dvs. 3 600. De här uppgifterna — och de är bara några av dem som finns — belyser verkligen den enorma satsningen på arbetsmarknadspolitiken, på principen om allas rätt till arbete. Men hur har det egentligen gått? Har varje krona, varje tusenlapp, varje miljon under dessa år satsats på rätt sätt? Kan vi tveklöst svara ja på den frågan? Vad säger arbetsmarknadsstyrelsen? Ja, arbetsmarknadsstyrelsens senaste verksamhetsberättelse är en alldeles utmärkt utgåva. Där kan vi finna en mängd fakta och synpunkter rörande arbetsmarknadspolitiken. Och visst nämns där försöksverksamheten inom arbetsförmedlingen. Men det finns inte särskilt mycket av något som skulle kunna utgöra en diskussion om en rejäl omprövning av hela arbetsmarknadspolitiken. För en tid sedan slog landshövdingen i Gävleborgs län, Hans Hagnell, larm. Han menar att arbetslösheten, eller utslagningen, som han kallar den, inte sjunker. Det är bra att vi har kontantunderstöd till dem som är arbetslösa, säger Hans Hagnell. Det är bra att vi har AMS-åtgärder för de arbetslösa. Det är bra, säger Hagnell att vi har förtidspension när AMS inte förmår längre. Men det hade varit bättre om vi hade haft en sysselsättningspolitik. 1978 års långtidsutredning har i ett avsnitt diskuterat problemen med den minskade rörligheten på arbetsmarknaden. Utredningen påpekar att om strukturproblemen i det svenska näringslivet skall kunna lösas måste också kapital och arbetskraft kunna flyttas från dödsdömda företag till företag som kan bedömas bedriva en lönsam produktion i framtiden. Vi moderater har pekat på de här problemen. I reservationen 4 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 kräver vi en översyn av tillämpningen av de arbetsmarknadspolitiska stödformerna. Jag beklagar att inte utskottets majoritet har kunnat vara med på vår hemställan. Man menar i stället att en sådan kontinuerlig översyn ständigt pågår, och som exempel nämns 1974 års arbetslöshetsförsäkringsutredning. Då måste jag fråga, herr talman: Var någonstans i det utredningsbetänkandet har detta behandlats på det sätt som vi avser med vår hemställan om en översyn? I utskottsmajoritetens skrivning pekas också på att sysselsättningsutredningens betänkande kommer snart. Enligt vad jag erfarit skall slutbetänkandet komma i vår, och enligt vad jag också erfarit tycks inte de nya oroande erfarenheterna från utvecklingen på arbetsmarknaden ha behandlats av utredningen — det kommer alltså inte med i det betänkandet. Nej, vi vill allt ha mer av översyn. Här skulle man kunna tillämpa den konservativa metodiken, dvs. att bevara det allra bästa av det gamla i arbetsmarknadspolitiken och väga det samman med det allra bästa av det nya som kan finnas när det gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Vi moderater hävdar att vi bör förutsättningslöst pröva exempelvis i vad mån de arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna underlätter en önskvärd rörlighet mellan företag och branscher inom en ort eller inom en region. De som inte vill vara med på det här, de riskerar, herr talman, litet grand att bli beskyllda för ett reaktionärt tänkesätt.